Herr talman! När jag läste den proposition som ligger till grund för förevarande utskottsutlåtande och sedan utskottets förslag, ställde jag mig frågan, vilka konsekvenser ett genomförande av detta förslag skulle få på filmområdet. Filmcensurutredningen arbetade i slutskedet i nära kontakt med yttrandefrihetskommittén och även med experter från = justitiedepartementet. Jag tillhörde filmcensurutredningen, och denna utredning byggde sitt ställningstagande på nödvändigheten av en yttersta gräns i fråga om vad som skulle få visas på filmduken. Därmed knöt också filmcensurutredningen an till yttrandefrihetskommittén. Efter att ha lyssnat dels på herr Martinssons inlägg, dels på justitieministerns inlägg i den föregående debatten, blir man än mera konfunderad och undrar hur det blir på filmsidan och vilka konsekvenser det föreliggande regeringsförslaget för med sig för filmen. Herr Martinsson gav uttryck åt den uppfattningen att det i och med detta förslag inte skulle hända någonting på filmens område. Således skulle, om jag tolkade herr Martinssons uttalande rätt, filmceensurutredningens förslag läggas på is. Justitieministern däremot deklarerade för det första att det inte är justitiedepartementet utan utbildningsdepartementet som handlägger filmcensurfrågorna och för det andra att någon yttersta gräns för vad som kunde visas på film inte behövdes. Det är ju ingenting att säga om justitieministerns yttrande att det är utbildningsdepartementet som handlägger frågan om filmcensuren. Däremot finns det anledning att fråga sig vad det är som har hänt under den senaste tiden. När filmcensurutredningen förra året avlämnade sitt betänkande, vilket skedde innan yttrandefrihetskommittén lämnade sitt, rådde den meningen att dessa två frågor borde samordnas. Nu föreligger alltså här till behandling endast den ena utredningens förslag, och kvar står frågan: Vilka konsekvenser för detta förslag med sig på filmsidan? Det vet vi inte. Vad är det som har inträffat? Det skulle vara intressant att få veta det av justitieministern. Beträffande justitieministerns andra påstående, att det inte behövs någon yttersta gräns för vad som skall kunna visas på filmduken, måste man fråga sig: På vilka dokument grundar justitieministern denna uppfattning? Jag kan med lika stort berättigande hävda, att vi behöver en yttersta gräns därför att det inte är bevisat att sadistiska våldsinslag o.s.v. inte har betydelse för den allmänna inställningen till våldet. Den ökning av ungdomskriminaliteten som skett under senare år kan ha samband med de allt råare och sadistiska inslagen i vissa filmer. Även om vi inte har mycket av forskning på detta område, tyder dock de forskningsresultat som föreligger på att filmer med våldsinslag under vissa omständigheter kan stimulera till ett aggresivt beteende och i undantagsfall också utlösa kriminella handlingar eller psykiska störningar. Mot bakgrunden av denna situation och efter den debatt, som förra veckan fördes här i kammaren mellan statsminister Olof Palme och centerledaren Gunnar Hedlund om det ökande antalet våldsbrott, måste vi säga oss, att vi inte helt kan bortse från att faktorer som de här nämnda kan antas påverka attityder och beteendemönster i negativ riktning.

Herr talman! Eftersom jag tidigare i dag instämde i herr Nelanders yttrande och följaktligen också i han yrkanden borde jag kanske ha kunnat nöja mig med det. Det är emellertid en synpunkt som jag har behov av att framhålla. Den allmänna attitydförskjutning som har ägt rum i vårt land då det gäller inställningen till pornografin i dess olika former är verkligen beklaglig — mest naturligtvis från rent moraliska synpunkter, därför att den innebär en standardsänkning etiskt, moraliskt och kulturellt. Vad jag nu mest tänker på är emellertid den föga smickrande uppmärksamhet som Sverige har fått genom produktion och export av mer eller mindre pornografiska filmer samt genom den flod av pornografiska tidskrifter som nu översvämmar vårt land — ja, också exporteras härifrån. Många av oss i denna kammare har internationella kontakter, och det är tyvärr ett faktura att vi ofta med stor ledsnad får konstatera hur vårt rykte som nation nu totalt dras ned i smutsen. Vart man kommer i utlandet måste man försöka dämpa de åsikter som alltmer breder ut sig om Sverige som ett land där sexuell lössläppthet accepteras som något mer eller mindre normalt. Vi vet för all del att det inte är så illa ställt här, men det är tråkigt nog som det är, när människor både i Sverige och utomlands får en känsla av att de högsta beslutande myndigheterna sanktionerar den försumpning som sker. Det utskottsförslag som föreligger får i viss utsträckning en negativ effekt. Utskottsförslaget uppfattas nämligen i långa stycken som en eftergift åt och ett undanglidande för den förskämda smaken. Jag var häromdagen i London. På en gata passerade jag en biograf som med jättestora affischer talade om att man visade en film »from Sweden>. Övrig text på affischen gav klart vid handen att man satte likhetstecken mellan »>made in Sweden> och pornografi. I dag på eftermiddagen sammanträffade jag med en affärsman som spontant berättade att han vid sina ofta återkommande besök i USA alltmer kan konstatera amerikanernas ändrade syn på Sverige — de anser att det moraliska förfallet här fortsätter. Vad jag här har sagt rör visserligen den negativa verkan som filmen har, men intrycket från dessa filmer får ju utländska besökare i vårt land ytterligare förstärkt genom de talrika skyltfönster, packade med pornografi av värsta slag, som finns exempelvis här i Stockholm. Häromdagen passerade jag genom Klarakvarteren och såg då hur det bland en hel del flanörer med tydligt exotiskt utseende fanns personer som gick från fönster till fönster och filmade och fotograferade, på långt håll och på nära håll. På så sätt fick de ju med sig hem till sitt land, vilket det nu var, otvetydiga bevis, då de hemma skulle berätta om det syndiga Sverige. Låt mig här i detta sammanhang instämma med alla dem som har uttryckt tillfredsställelse över att man i utskottsförslaget har tagit med förbud mot denna form av skyltning. En hel del vinnes därmed utan tvekan. Herr talman! Jag kan inte låta bli att påpeka hur ytterst beklagligt det är att vårt lands anseende såsom nu sker dras ner i smutsen. Vi vill gärna ha anseende utåt såsom högtstående nation, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Ja, hur måna är vi inte om vårt anseende exempelvis i idrottsliga sammanhang. Då är det ju synnerligen beklagligt, när man i utländska tidningar — ja, också i svenska för resten — häromdagen fick läsa om att svenska ungdomar, som prånglade ut pornografiska tidningar, tagits av polisen i Paris på själva Place Pigalle, av många svenskar tidigare ansedd som en syndens och omoralens högborg. Inte blev intrycket bättre av att ungdomarna försvarade sig med att dylika tidskrifter utan vidare kan tryckas och spridas i ungdomarnas eget hemland Sverige. Vi måste sätta en yttersta gräns, har det sagts många gånger i dag, för såväl film som litteratur, så att vi kan om möjligt ändra på förhållandena till det bättre. Jag delar helt den uppfattningen.

Herr talman! Det har i den här debatten redan och med rätta framhållits att de frågor som vi nu diskuterar ingalunda är partiskiljande utan sammanhänger med vars och ens helt personliga ståndpunkt. Låt mig då, herr talman, deklarera att jag för mitt eget samvetes skull inte kan dela den uppfattning som kommer till uttryck i utskottsmajoritetens förslag. Jag kan inte heller bortse från att för stora men oftast lågmälda grupper i vårt land — också inom mitt eget parti — ter det sig stötande att upphäva bestämmelser som de anser vårda väsentliga värden. Beträffande herr Johanssons i Trollhättan inlägg vill jag instämma i att självfallet beror inte kristendomens va ra eller icke vara på att de nuvarande bestämmelserna bibehålles. Den lever av egen inneboende styrka. Vad det rör sig om är snarare sättet att bedöma hur man bäst skyddar trosfriden för den enskilde. Fröken Ljungberg talade bl.a. om gränsdragningen mellan ansvar och frihet. Jag instämmer i hennes synpunkter. Herr talman! Jag ber att få tillstyrka reservationerna 3 och 5 i första lagutskottets utlåtande nr 77 samt reservationerna 3, 4 och 5 i konstitutionsutskottets utlåtande nr 39.

Herr talman! Jag förmodar att kammarens ledamöter kan fråga sig varför jag går upp i debatten i en sådan här fråga där jag ju ändå är »en katt bland hermeliner». Jag hade inte heller tänkt göra det, men när jag lyssnade till herr Åberg tyckte jag att det fanns anledning. Jag är nämligen en av dem som under 15—20 år suttit som tryckfrihetsjuryman vid Stockholms rådhusrätts sjätte avdelning och under de senaste åren mest haft att ta ställning i pornografimål. När det gäller pornografi får jag säga att vad jag inte vet om det är inte värt att veta. Vad vi har haft att utgå ifrån när vi haft att bedöma dessa frågor är ju tryckfrihetsförordningens och i någon mån strafflagens bestämmelser om tukt och sedlighet. Men vad är tukt och sedlighet? Vi har grubblat mycket över detta när vi haft att ta ställning till sådana här spörsmål. Det som den ene — det märker man i debatten här i dag, och det är ganska naturligt — blir högst uppbragt över anses av den andre vara en bagatell.

De av er som läste kvällstidningarna i går — jag undrar om det inte stod att läsa i Dagens Nyheter också — kunde lägga märke till en artikel om en statistisk undersökning som påbörjades år 1955. Man undersökte vad man kallade Miniatyrsverige och ställde frågor om en hel del olika problem på olika områden.

Vid det tillfället ansåg 58 procent av de tillfrågade att det var olämpligt. När man 1 år ställde samma fråga till i stort sett samma klientel — en del har naturligtvis bortfallit på grund av dödsfall — visade det sig att det i dag bara är 11 procent av människorna som har den uppfattningen. Det bevisar väl vilken omsvängning som här har skett. Det är klart att man kan säga att detta är en felaktig utveckling, det tyder på en sämre moral. Särskilt säger man väl det från kristna utgångspunkter, och jag förstår att man på det hållet har den uppfattningen. Men det är väl lika självklart att man på andra håll har en annan uppfattning. Man har fått en friare syn. Man har lyckats göra sig kvitt de syndoch skuldkänslor som man tidigare i stor omfattning drogs med på detta område och har fått en annan syn på problemen. Jag vill inte säga vad som är det riktiga, men själv delar jag den senare uppfattningen. Vad sedan gäller själva pornografivågen tror jag fuller väl att det finns individer som kan ta skada av att komma i kontakt med pornografi, det må gälla bilder, film eller litteratur. Men på vilka områden är det inte som människor tar skada? Vi vet att det på våra landsvägar dödas över 1 000 människor om året. Hur många tusen som blir in valider vet jag inte, men det är åtskilliga. Inte är vi därför inne på tanken att vi skall förbjuda trafiken på vägarna. Man får ta det onda med det goda. Jag tror ändå att det finns en sådan sund tåga i vårt folk att de allra flesta kan bedöma vad som är riktigt eller inte. Med hänsyn till att jag har haft och fortfarande har det uppdrag jag inledningsvis nämnde följer jag med och tittar på utvecklingen på annonssidorna. Särskilt kvällstidningarna har haft mycket annonser om pornografiska alster, men jag har fäst mig vid att de stora. annonser som fanns för bara några år sedan finns inte mer i dag. Jag har också fäst mig vid en annan sak. En hel del småannonser innehåller alla möjliga benämningar, t.ex. storrea, vrålrea, och man tar till det allra värsta man kan. Där uppräknas också pornografisk litteratur och pornografiska tidskrifter som kanske har kostat 15—20 kronor per styck. Nu kan man få upp till ett dussin för 20 kronor. Vad tyder det på? Det måste väl ändå tyda på att marknaden håller på att bli mättad och att det uppstått större svårigheter än tidigare att bli av med dessa tidskrifter. Jag har mer och mer kommit till den uppfattningen att den här vågen måste ha sin gång, och att det blir en självsanering. Jag tror icke på förbud. Ju mer man försöker förbjuda saker och ting — det visar all historia — desto mer publikdragande blir det. Det som är förbjudet vill människorna komma underfund med. Det som visas öppet förlorar i mycket stor utsträckning sin lockelse.
Herr talman! Också jag är ledamot av en pessfrihetsjury och har några års erfarenheter på detta område — även om jag kanske inte är lika sakkunnig som herr Trana sade sig vara. Jag kan instämma i hans uppfattning beträffande svårigheten att vara med :och döma i sådana mål med nuvarande lagstiftning. Det är svårt — det .skall villigt erkännas. Men blir det bätt Te av att man luckrar upp lagarna och gör dem sådana att man egentligen inte får något grepp om någonting? Jag an :ser inte att det är rätt att gömma sig bakom en beklaglig utveckling, som har skett på detta område i vårt land. Herr Trana säger att man inte förbjuder trafiken fastän det händer en hel del olyckor på våra vägar. Nej, det är riktigt, men vi lättar inte heller på trafiklagstiftningen och låter varenda människa köra precis som hon vill, utan vi skärper trafiklagstiftningen undan för undan för att därmed rädda liv. även om bilden är litet drastisk vill jag säga att vad vi nu gör på detta område är just att lätta på lagstiftningen. Vi kan ta exempel från andra håll. Lättar vi på alkohollagstiftningen därför att allt fler människor super? Lättar vi på narkotikalagstiftningen därför att allt fler ungdomar knarkar? Jag skulle kunna fortsätta exemplifierandet, men jag nöjer mig med detta.

Herr talman! Yttrandefrihet och tryckfrihet är omistliga värden i en demokrati. Det hindrar inte att vissa begränsningar av dessa friheter kan vara nödvändiga. Men den som vill inskränka yttrandefriheten eller tryckfriheten måste kunna anföra synnerligen starka skäl för det — det är han som har bevisbördan. Denna principiella syn är ett grundläggande element i min liberala samhällsåskådning. Det var med den bakgrunden som jag häromdagen röstade emot regeringens förslag att utvidga det straffbara området vid hets mot folkgrupp till att gälla även missaktning av folkgrupp. Jag ansåg inte att tillräckligt starka skäl hade anförts för denna inskränkning av yttrandefriheten. Med samma motivering stöder jag i dag förslagen att avskaffa de lagparagrafer som gäller brott mot trosfriden, sårande av tukt och sedlighet och skymfande av rikssymbol. Jag anser inte att de som vill behålla paragraferna i nuvarande eller något ändrad lydelse har framfört tillräckligt starka skäl för dessa inskränkningar av yttrandefriheten. Det har heller inte gjorts troligt att det med hjälp av denna lagstiftning skulle vara möjligt att åstadkomma den tolerans, den hänsyn till andras uppfattning, den goda smak — eller säg gärna anständighet — och det goda omdöme i opinionsyttringar som flertalet medborgare önskar. Dessa värden måste främjas på andra sätt än genom de förbudsregler som i dag diskuteras. Herr talman! Det är kanske en självklarhet, men jag vill ändå framhålla att ett försvar för yttrandefriheten ingalunda innebär att man solidariserar sig med innehållet i eller formerna för de framställningar som kan förekomma inom ramen för denna yttrandefrihet. Det framgår bl.a. av att sådana yttringar ofta är inbördes motstridande. Låt mig anknyta till det exempel som flera gånger har nämnts i debatten i dag: Svenska kyrkans centralråd tillstyrker i sitt remissyttrande förslaget om upphävande av bestämmelsen om brott mot trosfrid. Det innebär självfallet inte att centralrådet solidariserar sig med de angrepp som nu kan förekomma mot det som av skilda trossamfund hålls heligt. Det innebär bara att centralrådet anser att sådana angrepp bör få framföras. Med dessa ord har jag velat helt kort motivera varför jag ansluter mig till konstitutionsutskottets och första lagutskottets förslag på samtliga punkter utom beträffande punkten D i första lagutskottets utlåtande, där jag stöder reservationen.

Jag hemställer, att bland två gånger bordlagda ärenden på morgondagens föredragningslista måtte uppföras dels bevillningsutskottets betänkande nr 45, bankoutskottets utlåtande nr 534 och allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 47 i nu nämnd ordning främst, dels första lagutskottets utlåtande nr 45 närmast efter tredje lagutskottets utlåtande nr 55. Vidare hemställer jag, att statsutskottets i dag till bordläggning anmälda memorial nr 141 och 142 måtte uppföras sist på föredragningslistan för morgondagens sammanträde. Beträffande nämnda memorial hemställer utskottet, att de måtte företagas till avgörande efter allenast en bordläggning.

Herr talman! Riksdagen har nu kommit fram till sin årliga ekonomiska debatt. Ute i landet pågår en ständig ekonomisk debatt. Den präglas av undran och oro. Hur har vi kunnat hamna i detta läge? heter det. Hur kommer det sig att familjens pengar räcker sämre än förr trots löneökningar? Hur i all världen skulle jag kunna betala hyrorna i det nya hus där bostadsförmedlingen vill placera mig? frågar många bostadssökande. Hur skall jag kunna göra rätt för mig hos leverantörer i vanlig ordning, säger köpmannen, när mina kunder tvingas att skjuta på betalningarna för att de inte har likvida medel? Och hur skall jag med drastiska nedskärningar av krediterna och med en skyhög ränta kunna driva mitt företag vidare? säger företagarna — inte bara i Småland, varifrån det kommer rapporter i dagens tidningar om detta, utan i hela landet. Frågorna är många. Det är vi politiker som har att svara på dem. Hur skall vi då lägga upp vårt resonemang när vi försöker gå i svaromål? Ja, vi kanske hämtar argument. och uppgifter ur den reviderade finansplanen med dess 200 sidor tabeller och analyser och med ett omslag i hoppets blå färg. | Beväpnade med fakta kan vi kanske till att börja: med hänvisa till utveck lingen i andra länder, där man på många håll sannerligen också har stora svårigheter. Vi kan anföra siffror för förändringar i produktionsvolymen inom vårt land, som med undantag för jordbruket pekar uppåt för alla varuoch tjänsteproducerande sektorer. Efterfrågan på arbetskraft är ju hög totalt sett i vårt land, och konsumenternas disponibla inkomst har stigit och beräknas stiga ytterligare. Det får vi också veta i den reviderade finansplanen. Med sådana tilltalande sifferserier borde den enskilde egeniligen ha det som en pärla i guld. Men verkligheten är en annan. Motigheter och bekymmer upplevs som påtagliga realiteter av alltför många medborgare. Hur går detta ihop? I vissa fall är väl förklaringen den att våra anspråk är mycket höga. Man skulle kunna säga att levnadsstandarden i Sverige blivit så hög att vi inte längre når upp till den. Är detta sant, skulle vi bli kvitt en del av våra svårigheter, om vi sänkte våra anspråk. Våra mycket stora ambitioner stressar och besvärar Oss. Att slå av på anspråk som blivit vanor är svårt. Det är svårt redan för den enskilde beträffande det som han själv svarar för. Det är så gott som omöjligt beträffande förmåner som det allmänna tillhandahåller. Slutsatsen blir den att vi måste nå våra produktionsresultat under mindre pressande former än de nuvarande. Vad som i dag pressar oss är främst bristen på kapital, den regionala obalansen i sysselsättningen och de ständigt stigande kostnaderna. Optimister har vid skilda tillfällen förklarat att det offentliga sparandet skulle garantera en tryggad kapitalförsörjning härhemma. Fakta har inte givit dem rätt. Trots miljarder och åter miljarder i AP-fonderna har kapitalbristen väl aldrig varit så stor som nu. Att räntan är lika hög som kapitalet är knappt — den läxan har vi också fått lära. Att offentligt sparande aldrig kan ersätta det privata borde man förstå. Vad 'det allmänna drar in genom skatter och avgifter uppfattas av konsumenten som något som man blir av med och vill ha kompensation för. Resonemangen kring löner och avtal ger klart besked om detta. Privat sparande, hushållssparande, uppfattas däremot som en tillgång — den konsumtionsbegränsning som ligger bakom är frivillig och resulterar inte i några kompensationskrav. Det är högst beklagligt att regeringspartiet ställt sig så oförstående till olika förslag att främja det personliga sparandet. Här måste man tänka om. Diskussionen om konkreta åtgärder hör hemma inom bevillningsutskottet och kommer, gissar jag, att tas upp också i dag. Den regionala obalansen i sysselsättningen kostar landet stora pengar. Undersysselsättning är försummade tillfällen till produktion, överhettning resulterar i desorganiserad och ineffektiv produktion. Hur en bättre regional balans skall kunna nås ja, det är uppgift för regionalpolitiken, som vi debatterade häromdagen. Vid sidan av kapitalbrist och regional obalans nämnde jag kostnadsstegringarna som ett av samhällsekonomins stora bekymmer. Kostnadsstegringarna är i långa stycken en funktion av kapitalbristen och bristerna i optimalt utnyttjande av våra produktionsresurser. Kapitalbristen leder till höjd prisnivå genom att räntekostnaden i många sammanhang är en betydelsefull komponent. Bostäderna är ett näraliggande exempel. Också på ett annat sätt höjer kapitalbristen prisnivån: den hindrar utbyggnaden av produktionsapparaten till den högre kapacitet som skulle ge ett större utbud av rationellt producerade varor och tjänster. Blir då slutsatsen av ett sådant resonemang att rätta politiken skulle vara att skapa kreditmöjligheter, öka tillgången på kapital och låta räntan gå ned? Vi vet att vår sårbarhet i en hårt konkurrerande omvärld inte skulle tillåta åtgärder av detta slag. I skydd av en präktig valutareserv kan kanske sådana omläggningar av politiken lyckas — men alla vet att det inte är vår situa tion att vara på så sätt garderade. Då måste utbyggnaden av produklionsresurserna komma till stånd genom återhållsamhet i andra avseenden. Sådana uppmaningar är inte populära. Det parti jag tillhör har minsann fått erfara detta vid olika tillfällen. Vi vågar ändå framföra maningar till återhållsamhet. Vi har gjort det i en partimotion vid sessionens början, betecknad 1: 500 och II: 576, och vi gör det på nytt i motionen II: 1458 — likalydande med motionen 1: 1244 — daterad för tio dagar sedan och avlämnad i anslutning till kompletteringspropositionen.

Det skall väl också medges att de åtgärder som rekommenderats från vårt håll ibland har varit orealistiskt drastiska. Men i kravet på att begränsa tillväxttakten i den offentliga verksamheten är vi inte längre ensamma. Långtidsutredningen, som väl kommer att presentera sitt material i höst, tycks vara inne på samma linje. I varje fall har planeringschefen Höök — som vi i bankoutskottet minns som en förträfflig sekreterare — i sparbankssammanhang förklarat att en dämpad ökningstakt inom den offentliga sektorn blir ofrånkomlig under 1970 talet. Yad som i den nyssnämnda motionen II: 1458 citeras efter en annan i Sverige välkänd ekonom, professor Bent Hansen, om multiplikatoreffekten av den offentliga sektorns köp av varor och tjänster ger sannerligen också stöd ät rekommendationen att dämpa ökningstakten inom offentlig verksamhet.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 Att nå en sådan är väl inte bara betingat av önskan om att undvika för starkt politiskt blåsväder utan också av önskan att verkligen få gehör för synpunkterna. Att ensidigt partianknytna förslag ofta får räkna med motigheter, vet vi alla. De avvisas ibland snabbt — inte därför att de är dåliga utan därför att de uppfattas just som alltför partipolitiska. Överläggningar måste för den skull föras på ett tidigt stadium mellan de olika politiska meningsriktningarna. Värdefullt är också om icke-politiska instanser kan kopplas på. Så bör kunna ske i den ytterst allvarliga fråga som utrikesbalansens utveckling innebär. Vårt parti ser därför gärna att en parlamentarisk utredning om det problemet under medverkan av näringslivets organisationer och arbetsmarknadens parter kommer till stånd. Till förmån för det uppslaget har vi reserverat oss i reservationen 2. Från mittenpartihåll kommer man att utveckla tanken, men jag yrkar redan nu bifall till reservationen. Det kanske ter sig förvånande att representanterna för moderata samlingspartiet inte följt mittenpartierna som reservanter vid utskottets hemställan under C. Reservationens tankegångar skiljer sig inte från våra. Bekymret med den trögrörliga finanspolitiken har jag för min del kommenterat i tidigare debatter. Stabiliseringskonferenser har också rekommenderats från vårt håll. Det är något så subtilt som mittenvännernas formulering >med bifall i öv rigt till motionerna I: 1246 och II: 1457» som har spärrat vägen för oss genom att det i motionerna finns en och annan synpunkt som vi inte i allt kan dela. För medlemmar av moderata samlingspartiet, som inte deltagit i detaljgranskningen inom utskottet, kan det väl te sig näraliggande att markera sin anslutning till vad som är aktuellt i själva reservationen och alltså rösta med den. I reservationen under D befinner sig oppositionspartierna däremot på nytt i sällskap.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 Med någon utvikning från den motionen skulle jag till sist vilja säga några ord om kapitalimporten. Från vårt håll har vi länge gjort gällande att kapitalet borde lämnas största möjliga frihet att passera landets gränser. Att svenska företag har möjligheter till satsningar utomlands är i många sammanhang av avgörande betydelse för deras verksamhet. I den mån investeringarna motiveras av önskan om volymökning är etablering utomlands ofta ett bättre alternativ än att utvidga verksamheten här hemma med hjälp av importerad — ett avskyvärt uttryck — arbetskraft. Utflödet av kapital skall på sikt normalt balanseras av ett inflöde, och ett sådant inflöde är direkt önskvärt inte bara med tanke på valutareserven utan också därför att inflöde av utländskt kapital ofta för med sig fördelar i form av tillgång till värdefull know-how och marknadsföring. I tecknet av våra hopsmälta valutatillgångar har valutastyrelsen blivit ytterligt restriktiv med tillstånd att utföra kapital. Att flödet av utländskt kapital till Sverige motverkas av en sådan re striktivitet tycks man inte ha tillräckligt beaktat. Ganska säkert påverkas nettot negativt. Till ett land med restriktiva valutabestämmelser söker sig inte gärna det internationella kapitalet; det är ett faktum som satt spår i vår kapitalbalans. Med regleringarna har vi förmodligen nått en effekt motsatt den vi önskat. Herr talman! I de motioner som behandlat den ekonomiska politiken har moderata samlingspartiet på en rad punkter krävt en annan politik än den som regeringen för. Vi har visat, anser vi, att. den glättade bild av vårt ekonomiska läge, som regeringspartiet är angeläget att prestera, i många fall inte svarar mot verkligheten. Inledningsvis nämnde jag de vardagliga bekymren, som framkallat oro hos konsumenter, hyresgäster och företagare av olika kategorier. Men också en del teoretiska överväganden av nationalekonomisk karaktär : och 'vissa drag i den politiska bilden här hemma ger sannerligen anledning till oro. Motivation till enskilt sparande, till extra arbetsinsatser och till friska initiativ måste enligt vår uppfattning finnas, om inte vårt land skall sacka efter i ekonomisk framstegstakt.

Herr talman! Eftersom vi i dag, vårriksdagens förmodligen sista arbetsdag, har en lång talarlista, skall jag lova kammarens ledamöter att bli kortfattad. I anledning av kompletteringspropositionen har bankoutskottet bl a. behandlat motionsparet I: 1246 och II: 1457, avlämnat gemensamt av centerpartiet och folkpartiet. Till utskottets utlåtande har fogats fyra motiverade reservationer, och vi i centern står tillsammans med folkpartiet bakom tre av dessa. även moderata ledamöter stöder vissa av reservationerna. I reservationen 2 tar vi upp betalningsbalansens ogynnsamma utveckling. Med hänsyn till den negativa utvecklingen finner vi det vara nödvändigt att man försöker analysera bakgrunden till ökningen av underskottet i bytesbalansen. Vi menar att frågan är av sådan vikt att den bör ägnas särskild uppmärksamhet. Därför hemställer vi i reservationen 2 att en parlamentarisk utredning tillsätts med uppgift att kartlägga orsakssammanhangen bakom den dåliga jämvikten i betalningsbalansen. Vi anser vidare att utredningen bör tillförsäkra sig medverkan från näringslivets organisationer och arbetsmarknadens parter. I reservationen 3 berör vi finanspolitikens anpassning till förändringar i konjunkturläget. Vi finner det vara angeläget att ett system skapas som möjliggör en snabbare och smidigare anpassning av finanspolitiken till konjunkturförändringar. Vi aktualiserar i reservationen frågan om en ekonomiskpolitisk stabiliseringskonferens. Utskottets ordförande herr Regnéll sade att representanterna för moderata samlingspartiet inte hade kunnat biträda reservationen 3. Jag tycker att det är litet underligt att de inte har kunnat göra det; läser man reservationen finner man att vad vi trycker på är önskvärdheten att få till stånd en bred samling kring nödvändiga åtgärder i stabiliseringspolitiskt syfte. Det är andemeningen i den reservationen. Herr Hedlund kommer senare i debaiten att mera ingående behandla den ekonomiska politiken mot bakgrund av den samhällsekonomiska utvecklingen. Jag nöjer mig därför med dessa få synpunkter kring reservationerna 2 och 3. Även beträffande reservationen 4 vill jag anföra några korta kommentarer. Rådande kreditrestriktioner samt det mycket höga ränteläget gör att de mindre och medelstora företagen har hamnat i ett mycket bekymmersamt läge. I den reviderade finansplanen uttalar finansministern att det bör övervägas att åstadkomma en viss kapitalimport i mer organiserade former än den som har ägt rum tidigare i år. Med vår grundsyn på den betydelse som de mindre och medelstora företagen har för framåtskridande och sysselsättningsskapande verksamhet borde alla möjligheter till bättre kreditförsörjning prövas. i motionsparet I: 1247 och II: 1460 berörs finansministerns uttalande i kompletteringspropositionen om en viss kapitalimport. Vi som står bakom reservationen 4 stöder motionärerna i deras uppfattning att det borde övervägas ett tillskott av kreditresurser genom kapitalimport till småföretagen. Jag vill understryka angelägenheten av att något göres för att underlätta de mindre företagens kreditförsörjning. Herr Sjöneil kommer senare i debatten att utförligt beröra speciellt den mindre företagsamhetens problem. Till sist några ord om lokaliseringsoch regionalpolitikens roll i den ekonomiska politiken. I kompletteringspropositionen talas om nödvändigheten av att arbetsmarknadspolitiken i dagens konjunkturläge utnyttjas för att undanröja bristen på arbetskraft i vissa regioner och branscher. Förmedlingsverksamheten bör därför, uttalas det, i ökad utsträckning tiligodose industrins behov av arbetskraft. Dessa uttalanden i kompletteringspropositionen är litet olycksbådande. Man finner inte i dessa formuleringar några strävanden att åstadkomma en bättre regional balans mellan utbud av och efterfrågan på arbeiskraft. Arbetsmarknadspolitiken är alltför mycket inriktad på flyttning av arbetskraft. Detta har nyligen även bekräftats genom uttalanden av arbetsmarknadsstyrelsens chef Bertil Olsson. Han menar att utfiyttningspolitiken från norr till söder måste intensifieras. Jag beklagar inte minst mot denna bakgrund att riksdagen vid förra veckans behandling av lokaliseringsoch regionalfrågorna inte ville stödja centerpartiets krav på en mer preciserad regionalpolitisk målsättning.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

Herr talman! En del av de synpunkter bankoutskottet anför i sitt utlåtande kan vi som stöder reservationerna 2, 3 och 4 instämma i. Detta gäller vad som sägs om en prioritering av näringslivet vid fördelningen av den för närvarande knappa tillgången på kapital, så att näringslivet skall kunna .göra de investeringar som är nödvändiga för att produktionen skall öka och vi skall få ett ökat utbud av exportvaror. Utskottets motvilja mot att acceptera de förslag mittenpartierna framfört kan vi däremot inte förstå. De åtgärder vi föreslagit skulle verka stimulerande på näringslivet och hjälpa till att förbättra det läge som uppkommit. I reservationen 2 berörs frågan om bytesbalansen. Förutom en stimulans av investeringarna inom exportindustrin, vilka vi anser skall ha prioritet, är det angeläget att åstadkomma en stabilisering av kostnadsnivån. Kostnadsökningarna under första kvartalet i år är ocroande, och om kostnadsökningarna får fortgå försättes vårt land i ett sämre konkurrensläge i förhållande till utlandet. Bytesbalansen är ju inte den bästa. I detta sammanhang har handelsbalansen en mycket stor betydelse, och underskottet i handelsbalansen i april detta år på 403 miljoner kronor är inte uppmuntrande. Att de strukturella förändringarna delvis kan vara orsaken till försvagningen av bytesbalansen vill vi inte bestrida, men dessa förändringar har inte blivit tillfredsställande kartlagda. Vi anser därför att det bör tillsättas en utredning med parlamentarisk sammansättning, i vilken också representanter för näringslivets organisationer och arpetsmarknadens parter bör ingå. Det är här fråga om ett viktigt, för alla gemensamt intresse, och därför bör en utredning få så stor bredd som möjligt. I reservationen 3 tar vi upp frågan om en snabbare anpassning av finanspolitiken till den aktuella situationen. För närvarande råder högkonjunktur i den största delen av landet, men vissa områden i Norrland har fortfarande allvarliga bekymmer med sysselsättningen. Finanspolitiken har ofta satts in vid fel tidpunkt. åtstramningar som införts under en högkonjunktur har ofta fått verka långt efter det att högkonjunkturen upphört och har därför kommit att dämpa utvecklingen i tider då man i stället borde ha vidtagit stimulansåtgärder. Den <ekonomisk-politiska = stabiliseringskonferens som folkpartiet föreslagit är särskilt angelägen just nu. Det fordras en bred samling kring nödvändiga åtgärder i stabiliseringspolitiskt syfte. Att ekonomin behöver stabiliseras borde vara så uppenbart även för socialdemokraterna att det är närmast genant att påpeka den saken. I reservationen 4 tar man upp frågan om kapitalimport; det antydes i kompletteringspropositionen att en sådan kan komma i fråga. När bristen är så stor att vi måste använda denna metod för att trygga vårt kapitalbehov är det av vikt att kapitalimporten inte ensidigt gynnar de företag som dominerar marknaden. Den mindre och medelstora industrin har ett minst lika stort behov av kapital. Lämpligt vore att slussa detta kapital på de reguljära vägarna över banksystemet med en direkt anvisning om att en viss del skall förbehållas den mindre företagsamheten. Jag tror att det är nödvändigt att vi får bestämmelser som garanterar att den mindre företagsamheten erhåller sin beskärda del. I fortsättningen skall jag begränsa mig till en bestämd sektor av närings livet, nämligen den mindre företagsamheten och dess situation. Av den totala industrisysselsättningen 1964 svarade de mindre företagen, d.v.s. företag med mindre än 50 anställda, för sammanlagt 265 000 arbetstillfällen av permanent natur. Det utgör 27 procent av antalet anställda inom den egentliga industrin. De mindre företagens utveckling och fortbestånd är därför en väsentlig trygghetsfråga för ett stort antal människor. Utvecklingen går inte entydigt i riktning mot större företag, men dock mot mer specialiserade företag. Detta ger de mindre och medelstora företag, som kan finna de rätta produkterna och koncentrera sig på dem, en stor chans att utveckla sig och bli stabila under förutsättning att de får utveckla sig fritt. Ett hinder i utvecklingen är knappheten på kreditmarknaden som särskilt drabbar den mindre företagsamheten. Dess andel av kreditmarknaden motsvarar inte dess produktionsinsats eller andel av sysselsättningen inom industrin. Man har beräknat att de mindre företagen endast får 15 procent av den totala utlåningen till industrin trots att de svarar för 20—25 procent av industriproduktionen. De svarar dessutom även för 25 procent av antalet anställda vilket är betydelsefullt i detta sammanhang. Strukturomvandlingen berör i hög grad de mindre och medelstora företagen. Många nedläggningar eller omställningar är nödvändiga på grund av den tekniska utvecklingen. Vid de tillfällen då ekonomisk politik diskuteras i denna kammare gör jag ibland en stillsam undran om den breda allmänheten fäster något större avseende vid denna debatt, trots att vi som diskuterar problemen är medvetna om den roll som den ekonomiska politiken spelar och hur den ingriper i varje medborgares liv. Men utanför det här huset finns det en mängd män niskor som upplever de ekonomiska svårigheterna mera hårdhänt och realistiskt än vad som motiveras av de svepande formuleringar vi här framför beträffande handelsbalans. export, import, valutareserv och mycket annat, som för många bara är ord vilka de inte fäster så stort avseende vid. Jag känner väl till att man inom den mindre och medelstora enskilda företagsamheten här i landet brottas med allvarliga och akuta problem. för dagen. Det är fråga om likviditeten, d. v. s. förmågan att betala räkningar, löner, skatter och avgifter. Här gäller. det att skaffa fram pengar för den löpande driften och att dessutom få medel över till investeringar som många gånger är oundgängligen nödvändiga för företagets konkurrensförmåga och fortbestånd. Inte minst tungt är ansvaret att trygga sysselsättningen för de anställda som inom: den mindre företagsamheten brukar vara en första rangens angelägenhet. Vi får inte tappa ur sikte vad de mindre och medelstora företagen betyder som skapare av sysselsättning. Var tredje arbetare i detta land är beroende av att den mindre enskilda företagsamheten kan ge anställningstrygghet. Detta är saker vi ständigt måste ha för ögonen när vi diskuterar de mindre företagens situation. Mot den bakgrunden kan jag inte låta bli att uttrycka förståelse för den oro som man på många håll tycks hysa och som får anses väl underbyggd. I den mån antalet konkurser är uttryck för akuta problem inom företagarkretsar har vi under den senaste månaden fått mer än nog av jobsposter. Aktuell statistik visar nämligen att antalet konkurser under perioden januari —april i år, jämfört med samma tid förra året, ökat med 25—30 procent. Inom vissa branscher är ökningstakten ännu högre under :samma tidsperiod. Vad är då orsaken? Bakgrunden är självfallet många gånger det skärpta kreditläget som haft till följd att likviditeten blivit nedsatt. De nya signalerna att kreditrestriktionerna kommer att ytterligare skärpas med 20 procent — en aktuell siffra i många fall — innebär att svårigheterna att skaffa likvida medel måste bli ännu större. Likvida medel behövs för den fortsatta driften och detta i ökad omfattning på grund av de nedskärningar av krediterna som skett från leverantörsidan beträffande råvaror och halvfabrikat. Konditionerna har genomgående skärpts så att även mycket stabila företag genom åtstramningar från alla håll kommit i ett besvärligt läge. De senaste kreditrestriktionerna verkar kanske hårdare än de skulle gjort under normala förhållanden genom att företagsamheten på grund av strängare. betalningskonditioner och åtstramningsåtgärder under ganska lång tid redan kommit i en besvärlig situation. Och i detta bottenläge tillkommer ytterligare den aktuella nedskärningen av krediterna med 20 procent varigenom motståndskraften hos företagen ytterligare försämras. Detta är kanske främst problem på kort sikt, men även på längre sikt finns det tecken till oro. Ett företag måste för att överleva — och att överleva är i dag de flesta företagares främsta mål -— förnya sin maskinpark, och för detta behöver man ekonomiska resurser att investera. Men industriinvesteringar är bland mycket annat ett uttryck för en uppfattning om och en tilltro till framtiden. Inte minst gäller detta förutsättningarna att skaffa fram krediter och ta risker. De mindre och medelstora företagens möjligheter att lånefinansiera investeringar är alltför begränsade. Jag vill rikta en uppmaning till finansministern att snarast vidta sådana åtgärder, att nya kreditmöjligheter öppnas för den mindre företagsamheten här i landet. Varför är det t.ex. så svårt att få lånemedel ur AP-fonden till just den Om den mindre och medelstora företagsamheten ges större låneutrymme, blir självfallet utrymmet mindre för någon annan grupp, men den mindre och medelstora företagsamheten svarar för en så stor del av den samlade produktionen att den inte bör ställas åt sidan. Det gäller att snabbt lösa denna fråga, då behovet är akut för många på grund av att de reguljära krediterna har strypts och nya kanaler inte har öppnats för de mindre företagens legitima behov av rörelsekapital. Folkpartiet har under lång tid begärt ökad utlåning t.ex. från företagareföreningarna och mera tidsenliga kanaler för kreditströmmarna. De mindre och medelstora företagen är en viktig del av landets totala näringsliv. Folkpartiet vänder sig mot att den enskilda företagsamheten, och speciellt då den mindre och medelstora, under lång tid har fått utveckla sig i ett politiskt klimat som på sina håll har skapat en pessimistisk inställning bland företagarna i landet. De senaste årens taktiskt betingade misstänkliggörande kampanj mot näringslivet, inte minst från socialdemokratiskt håll, som kulminerade under valrörelsen 1968, har spelat en stor roll i det avseendet. Detta måste vara fel. En stor del av landets tillväxtkraft måste även i framtiden hämta sin näring ur den enskilda företagsamheten. De mål som vi har uppnått tack vare denna företagsamhet får inte spolieras genom experiment av socialistisk natur. Det är därför folkpartiet gärna vill föra de mindre företagens talan. Vi gör det inte av något annat skäl än att vi anser att det är ett första rangens löntagaroch konsumentintresse att vårt land har ett välskött och effektivt näringsliv. Situationen är besvärlig på kapitalmarknaden, och verkningarna av åtstramningarna slår ofta blint: Utrym met blir inte större för att man ändrar tilldelningarna till den ena eller andra sektorn. Jag är medveten om att ett större totalt utrymme kan skapas endast genom ett ökat sparande och en ökad produktion. En ökad produktion fordrar i sin tur ett ökat utrymme på kapitalmarknaden. Här kommer sparandet in i bilden. Vi har inom folkpartiet tidigare lagt fram en rad förslag som inriktar sig just på att öka sparandet, men vi har inte vunnit gehör för dem. Som situationen har utvecklat sig tycker vi nog att det finns all anledning att mycket allvarligt studera den frågan. Vill man ge en sektor prioritet, måste man ju minska resurserna inom någon annan. All åtstramning på ett område skapar svårigheter, men jag tycker att det finns sektorer där man skulle kunna spara både arbetskraft och kapital på kort sikt. Det gäller exempelvis det ohämmade rivningsraseriet. Det går ut över byggnader som inte är utslitna och som skulle kunna användas i befintligt skick. Dessutom skulle det vara bra alt ha detta som sysselsättningsobjekt vid en lågkonjunktur, som vi säkert kommer att få uppleva, även om vi hoppas att den dröjer. Ett annat område är statliga och kommunala investeringar. Beträffande de statliga har det givits försäkran om att de skall senareläggas. Jag tycker det är klokt i den situation där vi befinner oss. Skulle kommunerna kunna uppmuntras att också senarelägga sina investeringar, skulle det ge oss ett andrum i nuvarande besvärliga kapitalläge. Om kommunerna fick någon kompensation — och det vore enligt min mening rättvist skulle man kunna få ett gensvar från det hållet. Visserligen trycker en mängd investeringsbehov på i kommunerna, men i ett sådant speciellt besvärligt läge som vi nu befinner oss får man nog acceptera en något lägre investeringstakt och utnyttja redan befintliga lokaler eller tillgripa provisorier. Vissa kommunala investeringar, exempelvis i barndaghem, är dock nödvändiga för ett optimalt utnyttjande av arbetskraften. De måste undantas vid en inskränkning, eftersom de frigör folk som vi behöver för att kunna öka vår produktion. Produktionen måste nämligen öka om vi skall kunna nå balans. Herr talman! Min uppfattning är att näringslivet nu måste prioriteras, varvid de mindre och medelstora företagen bör få den andel som de är berättigade till med hänsyn till sin samlade produktion. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 4 vid bankoutskottets utlåtande nr 54.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona sade att småföretagarna skall behandlas på samma sätt som alla andra och jag delar hans uppfattning, men det kan konstateras att detta icke sker på kapitalmarknaden i dag. Folkpartiet har begärt att de skall behandlas rättvist, och herr Bengtsson och jag är tydligen nu överens på den punkten.

Herr talman! Det torde nu allt tydligare framgå, att en av de viktigaste orsakerna till den så starkt märkbara bris ten på balans i vår ekonomi är att vi under 1960-talet låtit de offentliga utgifterna öka i en takt som vi inte haft råd med. Den politiska ledningen har låtit dessa växa långt snabbare än bruttonationalprodukten, och det är ganska naturligt att det blir rubbningar då de offentliga utgifterna upptar en så stor del av medborgarnas resurser. Visserligen har de häftigaste ökningarna skett i kommunerna, men detta beror inte sällan på beslut i riksdagen. Därför måste de som haft den politiska makten i landet påta sig ansvaret för vad som har hänt. De kraftiga ökningarna av de offentliga utgifterna har medfört att skatteuttagen måste göras med så hård hand, att det personliga sparandet minskat i oroväckande grad. Det hårda skattetrycket kommer också att fortsätta, om det inte blir en ändring av den politiska makten. Det skattebeslut som vi för några dagar sedan fattade kommer också att medföra att skatterna kommer att öka med ytterligare ca 12 000 miljoner under de närmaste fem åren. Tyvärr har inte bara det s.k. hushållssparandet gått tillbaka :utan även företagssparandet. Detta gäller i särskilt stor utsträckning de mindre och medelstora företagen. Likviditeten i dessa företag har under de senaste åren blivit mycket låg. Visserligen har det offentliga sparandet ökat genom AP-fonderna och inom bl.a. de statliga företagen, men detta kan aldrig uppväga värdet av den stabilitet som ett högt personligt sparande åstadkommer. Inte heller kan det ersätta företagssparandet som framför allt skänker stor trygghet åt de anställda genom säker sysselsättning, eftersom det utgör den buffert som alltid erfordras för att ett företag skall klara tillfälliga marknadskriser. Det är dessa motiv som har utgjort grunden för moderata samlingspartiets ständigt återkommande krav på åtgärder för att öka och stimulera sparviljan i vårt land. Vi bar föreslagit olika me toder som borde komma till användning för att öka småsparandet, såsom insättning på särskilt bostadskonto, sparkonto i bank, aktiesparande m.m. Vidare har vi krävt större möjligheter för sparande i företagen för att stärka näringslivets motståndskraft. I dagarna har vi fått ytterligare bekräftelse på att dessa våra krav har varit väl grundade och berättigade, sedan Svenska sparbanksföreningen i en skrivelse till regeringen krävt omedelbara åtgärder för att stimulera sparandet. Där har man krävt liknande sparformer som vi tidigare presenterat i motioner. Ingen torde vara mera kvalificerad att bedöma detta än sparbankerna. Man är också där allvarligt oroad av utvecklingen. Jag har från sparbankshåll erfarit att man nu, dels på grund av riksbankens hårda krav på bankerna, dels på grund av den låga inlåningen varit tvingad att kräva betydligt högre amorteringar på sina utelöpande lån. Dessa höjningar rör sig inte sällan om sex å sju gånger tidigare uppgjorda amorteringsplaner. Alla förstår ju hur svårt detta blir för låntagarna, som nu på alla håll pressas i dessa kreditrestriktionernas tidevarv. Det är tydligen så som en sparbanksdirektör sade till mig häromdagen: »Vi är tvungna att på alla sätt försöka kompensera oss för de minskade insättningarna.» Givetvis spelar även skattepolitiken här in, då ju de skattemässiga kraven på medborgaren nu har nått sådan höjd att det för de flesta människor är nära nog omöjligt att få något över för sparande. Men det är väl detta som är meningen med den socialistiska politiken. Samhället, inte de enskilda människorna, skall ju enligt denna idériktning äga tillgångar. Regeringens handlande är väl därför inte något annat än ett logiskt uppfyllande av denna. idé politik. äg pletteringspropositionen krävt att Kungl. Maj:t omedelbart vidtar sådana åtgärder som stimulerar den personliga sparviljan hos vårt folk. Ingen torde i dag kunna bestrida att en ökning av det personliga sparandet skulle kunna hjälpa oss på ett avgörande sätt i vårt beträngda läge. Detta gäller inte minst våra Önskningar att få ned ränteläget på en rimligare nivå. Det är beklagligt att medborgarnas tilltro till regeringens vilja och möjligheter att föra en sådan politik som innebär att det kan vara lönande att spara skall vara en av de verkligt allvarliga orsakerna till att vi nu har tvingats tillgripa hårdare kreditrestriktioner än någonsin tidigare. Och har regeringen gjort något som kan sägas ha minskat trycket från finanspolitiken? Nej, knappast. Den nu genomförda 25-procentiga investeringsavgiften kommer inte att avsätta några verkliga resultat på lång tid. Man säger sig också ha uppmanat myndigheterna att vänta med vissa utgifter, men ännu syns inte något resultat av denna vädjan. Statens lånebehov har knappast någonsin varit större än nu. I varje fall har vi inte sett någon minskning därvidlag. Visserligen säger man att i nästkommande budget har vidtagits vissa minskningar i utgifterna, men ändå ökar utgifterna med några tusen miljoner kronor. Lånebehovet under nästa år beräknas till ca 1000 miljoner kronor, men regeringen har många gånger i sina beräkningar börjat med liknande låga belopp, och när året varit till ända har lånebehovet ofta legat tre å fyra gånger så högt. Var kommer vi att hamna nu? Det kommer säkerligen inte att saknas vare sig tilläggsstater eller lönehöjningsbeslut. Utgifterna för budgetåret 1971/72 ökar enligt gjorda beräkningar med i det närmaste 4 000 miljoner kronor enligt vad vi redan nu kan utläsa. Vad skall det då inte bli om något år? Allt tyder på att inflationsskruven kommer att föranleda ytterligare hårda ingrepp i den svenska ekonomin under den närmast framförliggande tiden. I slutet av året får vi se verkningarna av momshöjningen vid nästa årsskifte. Denna höjning torde inte kunna gå helt spårlöst förbi. Skattepolitiken har vi ju redan tagit ställning till under vårsessionen, och vi har därför inte i samband med kompletteringspropositionen den sedvanliga skattedebatten. De allvarliga invändningar som vi från vårt parti riktade mot skattepolitiken vid behandlingen av denna fråga har redan visat sig vara väl grundade, att döma av den debatt som redan kommit i gång, föranledd av kompensationskrav för de höga marginalskatterna. Denna debatt lovar inte gott för den politik som nu förs i vårt land. Jag vill också säga några ord om de hårda kreditrestriktionerna. Regeringen gör gällande att man nu företar en omfördelning av resurserna för att industrin skall kunna öka sina investeringar. Detta resonemang går dock helt enkelt inte ihop, eftersom man samtidigt kräver att det enskilda näringslivet skall klämmas åt genom minskningar i redan beviljade krediter. Detta krav har tagit sig uttryck däri att riksbanken påbjudit att bankerna före den 10 juni i år skall minska alla checkräkningskrediter på över 100000 kronor med 20 procent. Det är sannerligen inte att förundra sig över att man inom näringslivet är mycket upprörd över en sådan behandling, som inte kan leda till annat än betalningsinställelser och konkurser. Dessa konsekvenser är många gånger helt onödiga, då det ofta blir de expanderande och riskvilliga företagen som på så sätt kommer att slås ut. Hur skall de kunna skaffa sig nya och moderna maskiner när deras kreditmöjligheter minskar i stället för att öka? Rimligtvis kräver också nya investeringar ökat rörelsekapital. Vad är då anledningen till denna hår da kampanj, som regeringen bedriver mot det enskilda näringslivet? Ja, delvis är väl förklaringen att regeringen måste välja åtgärder som drabbar näringslivet eftersom den av feghet inför väljarna med tanke på det förestående valet inte vågar vidtaga några impopulära åtgärder. Men regeringen har sig själv att skylla. Den måste ta ansvaret för den politik som har förts och får därför också finna sig i den kritik som nu med all rätt drabbar denna. Det finns emellertid ett allvarligt inslag i den kampanj som de regeringstrogna tidningarna i dag så ivrigt för mot det enskilda näringslivet. Ungefär samma tongångar hör vi också från de socialdemokratiska talarstolarna. Det är tydligt att man i dag letar efter motiv för att kunna fullfölja den näringspolitik, som det nya industridepartementet inlett med alla sina olika former av bolagsbildningar. Det torde inte råda något tvivel om att man satt i gång en stor socialiseringsaktion mot det enskilda näringslivet, som i vårt land under gångna tider utvecklats till en sådan effektivitet att det åt vårt folk skapat underlag för en levnadsstandard, vilken är betydligt högre än vad man har i andra länder i Europa. En sådan kampanj mot näringslivet kan inte bedrivas utan att det uppstår en allvarlig förtroendeklyfta mellan staten och näringslivet, och det är allvarligt med tanke på vårt samhälles framstegstakt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 vid bevillningsutskottets betänkande nr 45, bakom vilken står moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet.

Herr talman! Jag har varit med om att underteckna en blank reservation vid förevarande betänkande från bevillningsutskottet. Det är flera ledamöter som skrivit under denna blanka reservation; det innebär dock inte att vi alla har precis samma motiv härför. Att även jag antecknat mig på reservationen beror på att jag anser att utskottsmajoritetens formulering är väl optimistisk. Det ekonomiska läget, med allt vad man kan lägga in i det, är ändock inte så gott att vi kan anse det helt tillfredsställande — därom torde vi alla vara överens. Om läget inte är tillfredsställande kan man ju fråga sig vilka orsakerna härtill är. Ger man sig ut på jakt efter syndahockar kommer man kanske snart underfund med att vi alla är mer eller mindre medansvariga för att vi samhällsekonomiskt levt över tillgångarna. Då det gäller försvar, socialvård, skolväsende och bostadsbyggande kan vi säkerligen alla notera vår medverkan, även om denna lämnats på olika avsnitt inom reformkomplexet. Om avsikten med den blanka reservationen är att pricka någon eller att utpeka någon särskild bov i spelet, så är jag inte med på denna linje. Vi har alla lämnat vårt bidrag. Den enda skillnaden är att regeringspartiet likväl varit bestämmande och därmed också, såvitt jag förstår, är ansvarigt för utvecklingen. Men det vore en grov överdrift att påstå att oppositionspartiernas reformbud till sitt ekonomiska innehåll varit lägre. När har det t.ex. förekommit att ett oppositionsparti framfört lägre krav i fråga om reformer på försvarets, skolväsendets, socialvårdens eller bostadsbyggandets område? Mig veterligen har det nästan aldrig förekommit. Alla har vi velat visa framfötterna när det gällt att framföra förslag om reformer på skilda områden. Om vi från borgerligt håll sedan beskyllt socialdemokraterna för att de tillägnat sig uppslagen och genomfört reformerna, så har dessa i alla fall måst betalas gemensamt. Men det är en sak som vi inte har tänkt på förrän efteråt. Nu talar vi alla om nödvändigheten av att spara. Det är gott och väl, men de enskilda människorna måste ju fråga sig: Är det egentligen så stor mening med att spara? Jag tror inte att det är någon som är inriktad på att spara för finansministerns vackra ögons skull, utan de som spar gör det av den anledningen att de vill ha någonting sparat för egen räkning. Men det är därvidlag som det har klickat när det gäller sparandet. Värdeförsämringen, inflationen, har ju tagit en stor del av sparkapitalet, och följaktligen har man inte haft den glädje av sparandet som man skulle ha önskat. Detta har självfallet inte utgjort någon stimulans till sparande. Det fanns tidigare två olika motiv för sparande: man sparade för sin egen ålderdomsförsörjning och man sparade för barnens utbildning. Men detta har ju samhället tagit över ansvaret för. När man nu spar är det till en bil eller till en Mallorcaresa. Det är i stor utsträckning sådana sparmotiv man har i dag, och det andra klarar samhället av. Vi har en onaturligt hög ränta, men den synes ingalunda kunna hindra utvecklingen. Den synes mera bli en black om foten på näringslivets utveckling än en stimulans till ökat sparande. Priser, skatter och löner jagar varandra i en ständigt stigande spiral, det ena påverkande det andra, och som det synes utan möjlighet för vare sig regering, arbetsmarknadsparter eller myndigheter att kunna ingripa och förhindra utvecklingen. Vad är det då som skapat denna inflatoriska utveckling? är det de höga lönerna som en del påstår, är det den höga räntan, som en del påstår, eller är det de höga skatterna som en del andra säger. Då man knappast kan påstå att brist på varor förelegat, torde man väl få anse att de förut nämnda orsakerna i samverkan varit växelvis drivande. är det lönehöjningarna med därav åtföljande ständigt förbättrad köpkraft som varit vägledande eller är det varupriserna och skatterna som utgjort spjutspetsen? Diskussionen härom kan föras hur länge som helst, det drivande elementet synes vara oåtkomligt inkapslat i ett nät av dunkla föreställningar om orsak och verkan i ekonomiska sammanhang och dessutom också i mänskliga reaktioner. Om dessa förhållanden kan diskuteras hur länge som helst. Under århundraden har teoretikerna diskuterat frågan om vem som kom till först — hönan eller ägget. Man ställs inför samma frågeställning även här. Är det lönerna som åstadkommit inflationen eller är det inflationen som åstadkommit lönehöjningarna? Då vi inte kunnat godta den alltför ljusa bild som målats upp i utskottets utlåtande, har vi avlämnat en blank reservation. Vi anser nämligen läget så allvarligt, att något måste göras. Från centerpartiets sida har gång efter annan framförts krav om samordnande överläggningar mellan näringslivets olika intresseparter och statsmakterna. Från regeringens sida har vid alla tillfällen förklarats det meningslösa i sådana samordnande överläggningar. Motsättningarna har förklarats vara alltför stora. Det är väl närmast av den anledningen, herr talman, som vi ansett sådana överläggningar vara nödvändiga, eller förhåller det sig på det sättet att man på förhand är överens på alla punkter? Då behövs inga diskussioner och inte heller några överläggningar. Jag kan för min del inte förstå annat än att sådana överläggningar skulle vara väl motiverade för att försöka skapa ett bättre samförstånd i dessa saker. Dagens ekonomiska förhållanden, med höga räntor, stigande varupriser och dalande penningvärden med åtföljande fullt naturliga lönepolitiska kompensationskrav, inbjuder ingalunda till ett förringande av lägets allvar. Näringslivets realvärdeskapande kraft är väl ändock en faktor som inte kan lämnas helt utanför i den diskussion som förs beträffande återställandet av ett hotat ekonomiskt balansläge. Om nä ringslivet följaktligen vill samråda om problem, vilka enligt vad jag kan förstå är lika viktiga för näringslivet självt som för samhällsekonomin över huvud taget, borde denna möjlighet också kunna beredas. Svårbemästrade ekonomiska, sociala och politiska problem har tidigare genom samverkan kunnat regleras. Centerpartiet, liksom tidigare bondeförbundet, har vid sådana tillfällen ingalunda vägrat sin medverkan; det känner säkeriigen också finansministern till. Även om det socialdemokratiska partiet i dag är stort och starkt, är det därför inte sagt att det ensamt, utan politisk samverkan med andra, lyckas klara alla problem som uppkommer. Dessutom tror jag nu som tidigare att man löser problemen bättre med samverkan än med strid. Det är en uppfattning som vi inom centerpartiet alltid förfäktat. Vi får alla vara med och betala fiolerna. Men det kan väl ändock inte betraktas som fullt rättvist att endast betalningsansvaret är gemensamt, under det att beslutanderätten är tillförsäkrad ett enda parti, vilket med den starkares rätt avvisar alla hederliga samarbetsinviter. »Någon ordning skall det ändå vara», har det ju sagts. Näringslivet och de realvärdeskapande krafterna över huvud taget bör ju inte vara de som inbjuds att stiga på endast då det är fara på taket. Det kan ju också ha sitt värde att förebygga de risker som kan föreligga. Med dessa kommentarer, herr talman, ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan i betänkande nr 45.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 45 har folkpartiet och centerpartiet endast fogat en blank reservation. Jag har alltså inte någon motiverad reservation att yrka bifall till utan hänvisar på den punkten till reservationerna vid bankoutskottets utlåtande nr 54. Men det har inte fördenskull varit möjligt att skriva under bevillningsutskottets betänkande, såsom det är formulerat, utan att göra en markering. I betänkandet sägs det nämligen: »Utskottet ansluter sig i sin bedömning av det samhällsekonomiska läget till den i kompletteringspropositionen redovisade uppfattningen.> Det är inte lätt att sätta sitt namn under ett sådant uttalande, om man inte har den optimistiska iro på det ekonomiska läget som såväl utskottsmajoriteten som finansministern visar upp. Det är många års erfarenhet av sifferuppgifterna och bedömningarna från finansdepartementet som har gjort en skeptisk beträffande trovärdigheten i prognoserna. I år är skönmålningen faktiskt alldeles ovanligt läcker i färgerna samtidigt som verkligheten är ovanligt bister. Man skulle kunna ge massor av exempel på hur det tidigare har gått med dessa prognoser. Träffsäkerheten har ingalunda varit påfallande. Jag skall inte uppehålla mig länge vid detta — jag tror att herr Gustafson i Göteborg återkommer på den punkten — men jag vill i alla fall göra ett litet axplock ur högen. Undersköttet i totalbudgeten för år 1967/68 var enligt riksstaten 1 000 miljoner kronor. I den reviderade budgetbehandlingen sades det bli 1500 miljoner kronor. Utfallet blev 3 000 miljoner kronor. Bruttoinvesteringarna beräknades år 1965 i finansplanen till 19 000 miljoner kronor. De blev 35000 miljoner. År 1969 beräknades samma post till 46 000 miljoner kronor i finansplanen, men den stannade vid 33 000 miljoner. Siffrorna pekar alltså i detta fall åt olika håll, och jag vill ingalunda säga att situationen alltid bedöms för optimistiskt. : | I fråga om prisutvecklingen, som jag tror att herr Gustafson i Göteborg också särskilt kommer att beröra, finns anmärkningsvärda skillnader i bedömningarna vid olika tidpunkter. I finansplanen 1965 beräknades prisstegringen bli 5 procent. I den reviderade finansplanen, när vi alltså borde ha kunnat räkna med. att hänsyn hade tagits till den utveckling som då var mera skönjbar, hade denna siffra reviderats till 3,3 procent. Vad blev utfallet? Jo, 6 procent — en utveckling i rakt motsatt riktning mot den som i den reviderade finansplanen bedömdes som sannolik. Likadant blev det 1967. I finansplanen beräknades prisstegringen bli 4,5 procent; i den reviderade planen höjdes faktiskt siffran till 4,8 procent, men den blev 3,0 procent — alltså under 4,5 procent. Jag vill alltså inte påstå att siffrorna alltid pekar i samma riktning, men de belyser ofullkomligheten i det siffermaterial som vi får även från finansdepartementet. Och jag tror att det är viktigt att man tar siffrorna för vad de verkligen är värda, beräknade av människor — visserligen skickliga sådana, men det finns ju skickligt folk även utanför finansdepartementet. Jag anser inte att det är konstigt att beräkningarna slår fel, ty den övernaturliga visdomen besitter inte ens finansdepartementet. Jag klandrar alltså inte finansdepartementet för att beräkningarna inte har hållit, men jag skulle vilja vädja, inte minst till finansministern själv, att ta sina siffror och bedömningar litet mindre på allvar än vad han i allmänhet gör. Begär inte att andra inom oppositionen och andra läger skall svälja materialet som eviga sanningar, ty det är det ju i alla fall inte. Men det var från den allvises tron som herr Sträng för någon tid sedan blickade ned på oppositionens skatteförslag och förstås dömde ut dem helt och hållet. Och det är ju enormt duktigt av finansministern att, som han själv anser, lyckas med att i varje läge finna den absolut optimala momsprocenten. Den var 14 i januari. Men vi lever i en föränderlig värld; redan i mars var absolut optimum för en momsprocent i detta land 15. Att sedan vilja omfördela mera så att momsprocenten hade blivit låt oss säga 15,5 skulle ha varit mycket olämpligt och mycket äventyrligt för vårt land. Precis lika olämpligt och lika äventyrligt hade det varit med 14,3 procent i januari. Förresten hade 14,5 procent varit äventyrligt och olämpligt även i mars. Inte en tiondel mer och inte en tiondel mindre än herr Sträng just för dagen kan acceptera är det lämpliga och riktiga för vårt land. Annars äventyras samhällsekonomin och den enskildes välfärd. Den självsäkerheten kostar regeringen faktiskt på sig till och med i en tid när man hör kritiska röster inte bara inom vårt eget land utan också utifrån vilka uttrycker bekymmer över vårt lands ekonomi. Jag kan bara erinra om OECD:s varning och rekommendationer om att lätta trycket på arbetsmarknaden, att möjliggöra en överflyttning av resurser till exportnäringen och att förbättra betalningsbalansen. Det är ju inte särskilt vanligt med pekpinnar av den typen. Statsministern har enligt tidningsreferat gjort uttalanden om att det krävdes finanspolitiska åtgärder. Detta blev såvitt man kunde finna av senare tidningsreferat tilirättat av herr Sträng; det skulle inte finnas behov av finanspolitiska åtgärder. Det är svårt för den som står utanför kanslihuset att bedöma hur det förhåller sig med dessa uttalanden och vem som egentligen sitter inne med denna övernaturliga visdom och vissheten om vad som är det rätta i varje läge. Men tillbaka till de olika momsprocenten! Det var faktiskt skada att steget mellan det absolut ideala och det absolut vanvettiga i fråga om momsprocenten var så kort. Annars hade det ju funnits utrymme däremellan för att hjälpa t.ex. barnfamiljerna och dem som har särskilt små inkomster. Det skulle de ha kunnat behöva, inte minst med tanke på hur priserna rakat i höjden och hur levnadskostnaderna bara stiger ytterligare. Det återstår att se när vi kommer fram till 1971 års början, om barnfamiljerna har en endaste krona kvar i reell förbättring av barnbidragen eller om de så att säga får börja på back när den stora reformen träder i kraft. Eftersom de hade 30 kronor kvar av de 300 kronorna för två månader sedan, är det väl inte alltför hoppfullt för deras del. Inflationen, som tidigare diskuterats ingående i denna kammare, har ju sin stora inverkan på skatterna. Jag skall bara ta ett enda exempel. En löntagare med 25 000 kronor i inkomst skulle om tre år få en minskning av sin standard med 800 å 900 kronor, även om han vartenda år fick en lönekompensation som motsvarade en prisstegring på låt oss säga tre procent per år. Detta problem gäller verkligen alla, självfallet även dem som har små inkomster. Det är särskilt svårt för dem att någonsin kunna klättra över denna tröskel till en bättre tillvaro. Det är därför som vi föreslagit indexreglering av vårt skattesystem och aw t.ex. barnbidragen. Vad är det egentligen för fel på att riksdagen får besluta om vilka skatter som behövs? Det skulle vara av intresse med hänsyn till den diskussion som förts att få veta om det fungerar olika då pengarna kommer in efter regelrätta beslut och då pengarna kommer in med automatikens och inflationens hjälp. Betalas inte utgifterna lika bra i det första fallet som i det andra? Och som en finanspolitisk åtstramningsåtgärd fungerar väl instrumentet lika bra vare sig det föregåtts av ett beslut eller inte. Men det är klart att man får lov att föra en kanske besvärande debatt kring skattehöjningen. Den skillnaden finns. Men finns det någon annan? Sparbanksföreningen firar ju jubi leum i år, och ingen misstänker väl denna förening för annat än att ha tagit hänsyn till småspararnas intressen. Jag har också från det hållet hört sägas i olika jubileumstal att man — tydligen under mycket lång tid — haft ett valspråk som lyder: Inflationen gynnar de besuttne på den obesuttnes bekostnad. Det är så sant som det är sagt. Vi har från folkpartiet och centerpartiet föreslagit ett ekonomisk-socialt råd, där man skulle kunna få fram ett gemensamt officiellt material om de här frågorna. Skulle det inte vara en fördel att få ett expertmaterial som vore officiellt på ett annat sätt än det som nu finns inom kanslihusets väggar? Detta material skulle i sin tur både kunna leda till offentliga debatter och förbereda de stabiliseringspolitiska konferenser som vi krävt sedan länge men som väl i år framstått som mer motiverade än någonsin. Det har ju ute på arbetsmarknaden och överallt annars uppstått en allmän huggsexa som driver priserna i höjden trots att man i själva verket helst av allt vill åstadkomma en stabilisering. Ingen gruppföreträdare ensam kan våga eller vilja ta på sig ansvaret för samhällsekonomin. Detta ansvar måste ligga på annat håll. Jag tror att även organisationernas företrädare skulle vara tacksamma för om man kunde komma överens om en ram som det vore möjligt att samhällsekonomiskt försvarbart arbeta inom. Det finns ju också på flera håll stöd för tankar i den här riktningen.

Varför inte utnyttja dessa experter till att få fram ett underlag av det här slaget? Det finns i bevillningsutskottets betänkande ett stycke som handlar om vad skattereformen kommer att medföra under åren 1971 75. Det blir en betydande uppräkning av statsinkomsterna. De räknas upp med 1,4, 1,9, 2,8 respektive 3,2 miljarder kronor. Ökningen uppgår alltså till betydande belopp. Men hur går det då att sänka skatterna för två tredjedelar av vårt folk? Herr Sträng har ju sagt att vi inte har så gott om besuttna i detta land att denna kategori kan betala skattesänkningar. Vi får i stället allesammans vara med om detta. Det är alltså alla vanliga medborgare som får vara med att betala. Jag tror det är bra om vi nämner saker vid deras rätta namn och inte talar om exempelvis skattesänkningar för två tredjedelar, när det måste bli skattehöjningar för stora grupper. Det är inte att förblanda med huruvida vi är överens eller inte om nivåerna. Vi bör kalla det för vad det är. Jag tror det är bra att vi inte plötsligt börjar kalla förslag, som alldeles obestridligt gäller lättnader för låginkomsttagare, för stöd åt höginkomsttagare. Förvirringen i debatten blir total om vi inte på ömse sidor behåller de gamia benämningarnas innehåll. Vi kan inte ge nytt innehåll åt våra gamla svenska ord. Det vore också lyckligt för finansministern, eftersom han då inte behöver bli illamående av att motståndare har andra meningar.

Herr talman! Jag instämmer i de yrkanden som herr Larsson i Umeå har framställt.

Herr talman! Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid vad som står i bevillningsutskottets betänkande, men jag kanske säger några ord därutöver. Vad beträffar bevillningsutskottets betänkande i anledning av kompletteringspropositionen måste jag säga att oppositionens reservationer är det magraste som jag har sett hittills i detta sammanhang. Delvis kan det bero på att vi redan har beslutat om skattepaketet och det nu bara gäller uttagningsprocenten — på den punkten tillstyrker utskottet enhälligt 100 procent. Mittenpartierna nöjer sig nu med att avge en blank reservation. Moderata samlingspartiet upprepar i stort sett de förslag som det redan tidigare har fått avslag på av riksdagen. Man begär en begränsning av den offentliga sektorns tillväxt, och på sikt vill man ha skattelättnader och åtgärder för att stimulera till ett ökat personligt sparande. Det här är ju endast allmänna talesätt och inte några förslag till konkreta åtgärder. Nu har folkpartiets ledare herr Helén förklarat att även folkpartiet skall medverka till en minskning av den offentliga sektorn, och han anser tydligen en nedskärning med 2 miljarder vara lagom. Man frågar sig då, på vilka områden nedskärningar skall ske och besparingar göras. Hittills — och senast under skattedebatten — har vi mest sett överbud, som skulle medföra en minskning av de statsfinansiella resurserna med flera miljarder. Ämnar nu moderata samlingspartiet återgå till den Hjalmarsonska politiken och folkpartiet till Ohlins och Wedéns politik från slutet av 1950-talet, då Hjalmarson sade att folk genom skatter och sociala förmåner »bara byter pengar med varandra» och Wedén skrev om den »hotfulla tendensen> att stat och kommun lade beslag på en växande andel av nationalprodukten? Efter 1958 års storsmocka i valet tystnade talet om en begränsning av den offentliga sektorn. Skall det återkomma nu igen? Har man repat sig så mycket att man nu på nytt börjar klanka på den offentliga sektorn? I så fall bör man redan nu redovisa var man skall pruta eller var dämpningar skall ske inom den offentliga sektorn. Skall det vara på försvaret, på folkpensionerna eller på utbildningen? Det är där de stora utgifterna ligger och de stora summorna finns att ta. Herr Vigelsbo, som är en både rolig och ärlig själ, har satt kyrkan mitt i byn genom att säga att oppositionen har varit med om de flesta utgifterna och kanske ofta drivit på, så att utgifterna skulle ha varit ännu högre om riksdagen hade bifallit alla dess yrkanden. Fru Nettelbrandt säger tvärtemot. Hon kan aldrig erkänna någonting, utan allt vad regeringen gör är galet, anser hon. Hon är också missbelåten med att om Sträng säger att det inte skall vara en tiondels procent vare sig högre eller lägre moms, blir det så. Han tycks ha så stor myndighet att inte ens fru Nettelbrandt vågar yrka någon ändring med en tiondels procent. Vi tiggde och bad i bevillningsutskottet att hon skulle lägga fram ett förslag om en tiondels, en halv eller en procent för att täcka folkpartiets ökade utgifter — det skulle behövas minst 1 procent — men det var totalt omöjligt. Varför vågade inte folkpartiet föreslå 15,5 procent, vilket man skulle ha behövt för att täcka sina förslag? Nej, inte ens en tiondels procent föreslog man. Det var nog riktigt som Sträng sade. I varje fall vågade inte folkpartiet sträcka sig längre, utan man lät regeringen och socialdemokraterna ta ansvaret.

Vi skulle ha haft 10 miljarder mindre i statskassan, om vi hade följt oppositionen då, och vi skulle ha behövt pruta en fjärdedel av de statsanslag som nu utgår. Det motsvarar — om jag får anföra några exempel — grundskolans hela utbyggnad, arbetsmarknadspolitiken, skatteutjämningsbidragen, bostadstilläggen till barnfamiljerna, statens bidrag till hälsooch sjukvården samt de statliga studiebidragen. Allt detta täcker vi med omsättningsskatten, som oppositionen motsatte sig. Här talar denna om tiondels procent och felräkningar på några hundra miljoner, medan man själv antingen har medvetet motsatt sig en täckning av utgifterna för åtgärder som man varit med om att kräva eller också inte kunnat räkna ut vad det skulle kosta.

Det talas om förtroendekris. Jag läste för en tid sedan i de stora Stockholmstidningarna ett telegram från Amerika om förtroendekris. Men det var inte i Sverige, utan det var i kapitalismens förlovade land, och nu kan vi läsa det varje dag, men då stod det så här: »Det råder en stark förtroendekris i landet. Den allmänna stämningen är alltjämt dyster. Det finns inte rum ens för galghumor längre. Det råder en påtaglig depression, men det värsta: ett växande tvivel på att statsmakterna skall lyckas återställa jämvikten i folkhushållet och få bukt med inflationen genom sin restriktiva ekonomiska politik. Den har lett till att det ekonomiska tempot märkbart brom sats, bolagsvinsterna minskat, arbetslösheten ökat — men utan att det satt spår i något stopp för prisstegringarna. Bruttonationalprodukten har minskat.» Det är i Amerika som man klämmer till med denna kritik mot statsmakterna. Att det är så illa ställt i Sverige anser sig inte ens oppositionen här kunna ge sig på Sträng och göra gällande. Nu kan man naturligtvis säga, att USA för krig här och var ute i världen, men det är väl regeringen som gör det också och som bär ansvaret för det.

Det må vara nog sagt om detta. Jag hade inte tänkt att över huvud taget hålla ett så långt anförande. Men tillåt mig, herr talman, att bara säga några ord beträffande de moderatas yrkande om lättnader i den statliga beskattningen för att stimulera den enskildes arbetsoch sparvilja. Riksdagen har ju redan avslagit yrkanden om avdrag vid taxering till statlig skatt för sparande till olika ändamål. Jag ifrågasätter faktiskt, om det är konstitutionellt riktigt, att man tar upp frågan igen, eftersom vi helt nyligen har behandlat den. Riksdagen har sagt att detta sparande bör stimuleras på annat sätt än genom lättnader i beskattningen. Vad beträffar premiering av sparande på särskilt sparkonto har riksdagen avslagit förslag härom, därför att det anses alldeles omöjligt att kunna premiera endast nysparande. Nu har ju departementschefen aviserat, att han skall tillsätta en ny sparut redning, och statistiska centralbyrån komumner att göra upp ett förslag till sparundersökning som kan genomföras 1972 eller 1973. Vi anser att man har tillgodosett ifrågavarande yrkande genom tillsättande av denna utredning. Vänsterpariiet kommunisterna har ju ställt en hel rad yrkanden om företagsbeskattning. Jag skall inte ta upp det utan bara hänvisa till att även på det området kommer att företas en särskild utredning, och därmed anser vi att yrkandet i denna del är besvarat. Med det anförda yrkar jag bifall till bevillningsutskottets hemställan.

Herr talman! Först ett ord om herr Brandts historieskrivning. När omsen en gång infördes, är det riktigt, att det fanns en negativ inställning, men skälet var, att vi hade en budget som var finansierad i alla fall. Omsen var onödig, och vi begärde en utredning, och det är befogat, när man skall införa en ny typ av skatt. Vidare tycker jag att herr Brandt borde läsa i bevillningsutskottets betänkande. Där står att folkpartiet och centerpartiet är villiga att medverka till en ytterligare finansiering. Jag vet inte hur herr Brandt tolkar orden, men en medverkan innebär verkligen inte, att man kryper bakom och låter en annan ta ansvar, utan det innebär att man är med och tar ansvar själv. Jag tycker också att det var värdefullt att herr Brandt tog upp frågan om utgifterna och eventuella nedskärningar. Först vill jag säga att det Gunnar Helén talat om gäller senareläggningar, inte nedskärningar. Men det finns en annan fråga som jag tycker är helt befogad att herr Brandt ställer, men herr Helén är inte den rätta adressaten, utan det är finansministern. Det finns i den reviderade finansplanen en mening som har väckt berättigad uppmärksamhet, och jag skall be att få läsa in den till protokollet: »Regeringen måste emellertid bereda utrymme för en fortsatt reformverksamhet på vissa väsentliga områden.

Kan vi senare av finansministern få en genomgående belysning av innebörden i just den citerade meningen?

Herr talman! Tillåt mig allra först instämma i ett uttalande i fru Nettelbrandts första anförande. Hon konstaterade att det är fel att kalla det skatteförslag som helt nyligen bifölls här i riksdagen för ett skattesänkningsförslag, eftersom det tvärtom rör sig om skattehöjning. Moderata samlingspartiet hävdade ju också just denna mening, och det var vårt motiv för ett uppskov. Anledningen till att jag begärde replik var herr Brandts uttalanden om den offentliga sektorn. Vi har reagerat mot att den offentliga sektorn tillåts få en allt större del av tillväxten. Här sätter vi in hela vår kritik och frågan är, om man även i fortsättningen skall tillåta samhället ta en allt större del av människornas inkomstökning. Vi menar att en större del av inkomstökningen måste komma de arbetande människorna till godo, och här är den stora principiella skillnaden mellan vår skattepolitik och den socialdemokratiska regeringens. Läser man bevillningsutskottets betänkande nr 40 finner man att utskottet understryker »nödvändigheten av att kommunerna i största möjliga ut sträckning anpassar sin expansion till det ökade skatteunderlag som skapas genom den årliga tillväxten i samhällsekonomin>. Här har tydligen bevillningsutskottets majoritet dragit upp riktlinjer för hur kommunerna skall handla i framtiden. De måste alltså anpassa sin utgiftsexpansion till tillväxttakten inom samhällsekonomin. Det borde väl anses rimligt, att man i fortsättningen ställer samma krav på staten som bevillningsutskottet gör på kommunerna. Jag förmodar att socialdemokraterna nu äntligen, efter alla år av missgrepp, har kommit underfund med att det inte går att driva en politik som innebär att samhället lägger beslag på en växande del av inkomstökningen.
Herr talman! Fru Nettelbrandt medgav att de borgerliga motsatte sig omsättningsskatten, och då frågar man sig: Vad skulle man ha kommit med i stället? Skulle den direkta skatten ha höjts? Vidare sade hon att folkpartiet i bevillningsutskottet sagt sig vilja medverka till en höjning av mervärdeskatten. Men det vågade man helt enkelt inte. Hur vi än pressade fru Nettelbrandt var det omöjligt att få henne att ställa något yrkande. >Men vi måste ju ha något att besluta om>, sade vi. >Här har vi regeringens förslag om 15 procent. Det räcker inte, om vi skall tillgodose ert yrkande. Var därför vänliga och ställ ett förslag, så att vi får något att antingen avslå eller bifalla!> Men det var omöjligt. Så långt vågade man inte sträcka sig. Herr Sträng har någon gång sagt att vad finansministern föreslagit när det gäller omsättningsskatt eller skatter över huvud taget kommer oppositionen aldrig med något överbud på. Oppositionen vill nämligen ge människorna det intrycket att det är regeringen som är busen i dramat när det gäller att betala vad riksdagen kanske enhälligt har beslutat. Sedan sade herr Magnusson i Borås att vi måste se till att utgifterna på den offentliga sektorn hålles inom den ram vi kan finna täckning för. Det må vara riktigt. Men jag frågar alltjämt: Vad vill ni då pruta på, när ni nu så hårt driver tesen att vi skall dämpa utgiftsökningarna? Ni pläderar ju själva för stora utgiftsökningar. Det gjorde ni tydligen här i riksdagen när vi behandlade skattepaketet. Då betydde oppositionens förslag två å tre miljarder i ökade utgifter eller minskade inkomster för staten. Och då frågar jag: är ni nu beredda att föra en mera realistisk politik? I så fall måste ni ju ta konsekvenserna av det och inte bara tala principiellt om att ni vill föra den och den politiken. Ni måste visa detta också i praktisk handling, om vi skall komma fram till något positivt resultat.

Herr talman! Det är knappast meningsfullt att här hålla på med en historieskrivning från 1959, men om herr Brandt vill gå tillbaka i tiden skall han finna att det fanns ett balanserat budgetförslag även från vår sida. Vad kravet på finansieringsmetod angår vill herr Brandt tydligen att en sådan metod skall framläggas just i samma ögonblick som han vill ha den. Ingen annan tidpunkt är tillåten. Men gör det tankeexperimentet, herr Brandt, att det egendomliga inträffat att socialdemokraterna här i riksdagen röstat bifall till folkpartiets och centerns förslag om barnbidrag på 1700 i stället för 1200 kr. för dem som är under sju år. Då hade det kostat en summa. Eller tänk om ni hade gått med på ett särskilt avdrag för heltidsarbetande med särskilt små inkomster — som ni nu gick emot. Då hade det kostat en summa. Tänk vidare om ni hade gått med på förslaget att hemmafrustödet skulle utgå inte bara till dem som har hyggliga inkomster utan även till dem som har det särskilt illa ställt. Då hade det kostat en summa. Men eftersom vi nu inte visste vilket eller vilka av dessa belopp ni ville gå med på för att hjälpa dessa sämst ställda, så var det faktiskt omöjligt för oss att i det läget presentera en finansieringsmetod, eftersom den var beroende av omfattningen av utgifterna, när besluten var fattade. Och det finns ju prejudikat på att man kan begära förslag om finansiering under höstriksdagen, vilket vi hade hunnit väl med att presentera. Då skulle vi ha lagt fram förslag om finansieringsmetod, vilket också främgår av folkpartiets och centerpartiets skrivning i utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag är ledsen för att jag måste besvära kammaren ännu en gång och försöka förklara för herr Brandt vad det här gäller. Vad vi har krävt är bara att utgifterna för stat och kommun inte skall få stiga i snabbare takt än inkomsternas tillväxt. Det resonemanget håller herr Brandt också med om. Då förmodar jag att han också vill vara med om att föra en sådan politik, speciellt som bevillningsutskottets majoritet ju har gjort ett uttalande i den riktningen när det gäller kommunerna. Om man på socialdemokratiskt håll är beredd att bidra till att de statliga utgifterna inte stiger i snabbare takt än vad som motsvarar samhällets tillväxttakt, innebär detta att vi på vårt håll inte behöver pruta ett enda öre mer på några anslag än vad socialdemokraterna gör. Det resonemang, som man för i bevillningsutskottets betänkande nr 40 om viljan att hålla utgifterna inom ramen för statens och kommunernas tillväxttakt, är förmodligen bara löst prat. Det är ett ihåligt resonemang. Det är inte möjligt att fortsätta en debatt om detta, om man inte på socialdemokratiskt håll menar allvar med att föra en politik av den innebörd som jag nu angivit.
Herr talman! Bara en kort replik. Fru Nettelbrandt försöker krångla sig ur sitt dilemma genom att säga att vi hade en balanserad budget när man motsatte sig omsättningsskatten. Ja, detta skulle ha inneburit att man hade velat pruta på det som nu kostar 10 miljarder kronor mer än det då gjorde, att man ville höja den direkta skatten med 10 miljarder eller att man skulle ha velat låna dessa pengar. Några andra möjligheter fanns inte. När det gäller den rädsla ni i bevillningsutskottet visade för att påkalla en höjning av momsen var det, såsom jag sagt, så att ni skruvade er och icke ville ta på er något ansvar. Ni försökte slingra er undan från detta genom att hänvisa till skrivningen, och i samband med denna angav ni att ni skulle vara så hyggliga att gå med på en höjning av mervärdeskatten, om finansministern toge ansvaret för att föreslå en sådan. Till herr Magnusson i Borås vill jag säga, att de borgerliga partierna, främst högern, numera moderata samlingspartiet, sedan gammalt haft en negativ inställning till samhällets aktiviteter inom den offentliga sektorn. Ni har tidigare anfört att dessa skulle leda till en ökande understödstagaranda som skulle skada de välståndsbildande krafterna. Efter att ha gått tillbaka i val efter val har ni emellertid blivit tvungna att frångå denna inställning. Nu har den offentliga sektorn ökat så att den har hand om ca 43 procent av bruttonationalprodukten. Tidigare under en följd av år har ni inte på borgerligt håll sagt något härom, men nu riktar ni åter in er på detta. Era spådomar har dock aldrig blivit besannade. Vi lovar inte, åtminstone gör jag det inte för min del, att den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten inte kommer att kunna höjas ytterligare.